En fungerande bostadsmarknad är en förutsättning för individers möjligheter att forma sina egna liv. I dag är det långt ifrån en självklarhet. Den svenska bostadsmarknaden är i grunden dysfunktionell. I stället för att erbjuda möjligheter hämmar den såväl individer som samhällsekonomin i stort. Företag får svårare att anställa och tillväxten hålls tillbaka, samtidigt som trångboddheten och de sociala problemen ökar. Den svenska bostadsmarknaden präglas för lite av marknad och i stället av i vissa fall långa köer till hyresrätter, höga krav för att få köpa en bostad och krångliga regler för att få bygga. När Boverket genomförde en bostadsmarknadsenkät anförde kommunerna främst tre stora hinder för bostadsbyggande: höga produktionskostnader, brist på detaljplaner för attraktiv mark och svårigheter för privatpersoner att få lån. Då borde ju svaret bli att föreslå åtgärder som sänker produktionskostnader, ta bort onödiga byggregler och byråkrati i planprocesserna och underlätta för standardlösningar som sänker kostnader och ökar konkurrensen. Kanske borde man också ta upp en diskussion kring hur vi kan sänka trösklarna för nya på bostadsmarknaden. Statsrådet pekar på en utredning som ska titta närmare på den frågan. Vi moderater ser att många unga som ska in på bostadsmarknaden har betydande problem att etablera sig på bostadsmarknaden då lågräntemiljön drivit upp prisnivåerna. I budgetpropositionerna för 2016-2018 anvisade regeringen ekonomiskt stöd till byggande. Moderaterna verkade sedan för borttagande av detta. Någon effektredovisning har väl regeringen egentligen inte kunnat prestera gällande detta ekonomiska stöd. Vi vet inte om skattepengarna gjort någon som helst nytta. Sannolikt hade de bostäderna byggts i alla fall. Sveriges Byggindustrier menar att de bostäder som byggts med hjälp av subventionerna skulle ha byggts ändå. I stället har skattepengarna gått rakt ned i fickorna på byggbolag. Är det rätt hantering av skattemedel? Faktum kvarstår. Vilka åtgärder avser regeringen att vidta för att öka byggandet av egnahem? Kommer statsrådet att ta initiativ till att regler som hämmar ökat byggande av egnahem tas bort och öka tillgången till byggklar mark?

Fru talman! Statsrådet sa att det byggs väldigt många nya bostäder och att utvecklingen går åt rätt håll. Samtidigt har byggstödet tagits bort. Det talar emot statsrådets argumentation för att stödet behövs. Cirka 40 procent av bostadsbeståndet utgörs av småhus, vilket innebär att ungefär halva befolkningen bor i småhus eftersom hushållsstorleken är större. Med småhus menas fristående villor, radhus och kedjehus. Inom EU utgör småhus cirka 40 procent av nyproduktionen medan motsvarande siffra i Sverige landar så lågt som runt 20 procent. En sammanvägd bedömning av olika undersökningar som gjorts pekar på att så mycket som 70 procent av den svenska befolkningen helst vill bo i småhus. Den största undersökningen genomfördes av Boverket 2014, och därefter har flera andra följt, två så sent som 2019. Samtliga bekräftar bilden av att småhus är det klart mest populära boendealternativet. Till följd av coronapandemin har dessutom intresset för småhusboende ökat markant, vilket bland annat märkts i stora prisuppgångar. Den svenska byråkratin kring planprocesser gör att hanteringen av framtagandet av villatomter kan bli utdragen. Överklagandeprocesserna i detaljplaneframtagandet är tidskrävande och försenar ambitionen att snabbt ta fram nya områden för exploatering för egnahem. Hyresrätter har sina fördelar. De erbjuder ett boende utan kontantinsats, vilket kan vara bra när unga ska lämna hemmet för att studera under en begränsad period, inte sällan på annan plats än föräldrahemmet, och människor som fått jobb eller förändrad livssituation och snabbt behöver en ny bostad slipper ta lån för att lösa det omedelbara bostadsbehovet. Men vi ser även stora nackdelar med hyresrätterna. Avståndet mellan hyrestagaren och bostadsbolaget upplevs i vissa delar stort då möjligheten att påverka sin boendesituation kan vara liten. Inte sällan placerar socialtjänsten personer med psykiska problem eller missbruksproblem i sådana bostäder, vilket skapar problem för de kringboende. Vidare är arbetslösa på försörjningsstöd överrepresenterade i områden med hyresrätter, och trångboddhet förekommer med barnrika familjer i små lägenheter, vilket skapar problem för barn och ungdomar att sköta sina skolarbeten hemma. Varför bygga fler hyreslägenheter när människor vill äga sin bostad och det skapas sociala problem i hyresbeståndet? Ägandet skapar ansvarstagande och engagemang i området. Kommer statsrådet att ta initiativ för att underlätta omvandlingen av hyresrätter till bostadsrätter eller ägarbostäder?

Fru talman! Tack, statsrådet, för inlägget! Vi kan konstatera att otryggheten upplevs större i hyresrättsområden. Detta visar de trygghetsundersökningar som har genomförts. Många miljonprogramsområden är utmärkande i detta. Utanförskap präglar och skapar problem. Samtidigt är hyrorna i hyresområdena ofta ganska höga, särskilt i nyproduktion, jämfört med egnahem. I kombination med relativt låga inkomster gör detta att de boende hamnar i en inlåsningseffekt då de får svårt att spara till en insats till en kommande ägd bostad. Det blir ett slags fattigdomsfälla. Detta sammantaget gör att vi i stället borde öka möjligheterna för människor att bygga egnahem från början. Vi moderater lyssnar på medborgarnas önskan om att få mer frihet genom att äga sin bostad och kunna bestämma över sitt liv. Reglerna måste bli enklare, fler villor och bostadsrätter behöver byggas och hyresrätter behöver omvandlas till bostadsrätter där de boende själva kan fatta beslut om hur området ska utvecklas, vilket även kan bidra till att en bostadskarriär kan inledas. Fru talman! Med dessa ord vill jag tacka bostadsministern för en bra debatt.